Herr talman! Propositionen 47 gäller stödåtgärder för möbelindustrin, snickeriindustrin m.fl. Det är en annan typ av stöd än det som propositionen 46, som vi tidigare behandlade i dag, avsåg. Det föreligger tre motionsyrkanden.

Herr Yngve Persson har just förklarat den motionen. I motionen 1565 vill herr Ericsson i Åtvidaberg m.fl. ha 200 000 kronor mer till exportfrämjande åtgärder, och i motionen 1566 vill herr Åsling m.fl. ha 150 000 kronor mer för produktutveckling. Två reservationer har föranletts av motionerna. Den ena reservationen gäller 200 000 kronor mer för exportfrämjande åtgärder, den andra 150 000 kronor mer för utbildningsåtgärder. Herr talman! Situationen är den gamla vanliga. Mittenpartierna vill ha mer pengar — stundom kvittar beloppet bara det blir mer. Det regeringsbärande partiet vill givetvis också ge mer, men kan inte anvisa var pengar kan tas. Ett förhållande i reservationerna är värt att lägga märke till. I båda reservationerna föreslås att ökningen av anslagen skall gå till företagar föreningarna inom stödområdet. Här ber jag kammarledamöterna lägga märke till herr Magnussons i Borås motion i förra ärendet om ”stödåtgärder som skapar snedvridning”. Jag finner det inte alls belagt att möbeloch snickeriindustrin huvudsakligen finns inom stödområdet. Tvärtom. Och jag tror inte alls att snickeriindustrins problem känner av några stödområdesgränser. Tvärtom vet jag att snickeriindustrin i Skåne och Småland arbetar med stora problem utan hjälp. Här hade herr Magnussons i Borås varning för snedvridning passat bättre än vid det ärende vi behandlade före middagsuppehållet.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
Herr talman! Jag skall bara säga till herr Wååg att vi tycker att ytterligare 200 000 kronor hade behövts i det här fallet. Med anledning av att herr Wååg säger att mittenpartierna vill ha mera pengar och vidare säger att regeringspartiet inte vet var man skall ta pengarna vill jag bara nämna att under de senaste veckorna det från det hållet inte precis har saknats fantasi till att plocka fram pengar, betydligt mer än de här 200 000 kronorna.
Herr talman! Det är intressant att herr Andersson i Örebro är med på den här reservationen om att utökningen av anslagen skall gå till företagarföreningar inom stödområdet. Jag undrar hur han vill förklara den här inställningen för den målgrupp som han arbetar så energiskt för, de mindre och medelstora företagarna i hans hemlän. Jag kan förstå att herr Gustafsson i Byske och fru Hambraeus är med på en reservation av den här typen. Jag kan förstå att herr Börjesson i Glömminge är intresserad av att det skall gå ytterligare anslag till stödområdet när det gäller snickeriindustrin. I varje fall att han är det sedan i går då han visade att han hade tumme med kvinnor, med fru Fortuna — fru Nilsson i Sunne — och vann lottdragningen om Ölands inordnande i stödområdet. Men jag kan inte förstå herr Andersson i Örebro, och jag kan inte förstå herr Sjönell som ju representerar andra områden än stödområdet.
Herr talman! Herr Wååg bör inte ha så särskilt svårt att förstå att vi biträder förslaget om stöd till stödområdet. Det bör väl inte vara oss främmande som bor utanför stödområdet.
Herr talman! Att mittenpartierna vill ha mer pengar är inte det som har varit avgörande för de här 200 000 kronorna. Men om två så stora och komplicerade branscher som möbelindustrin och snickeriindustrin skall dela på ett basbelopp har jag bedömt det på det sättet att de här pengarna fordras för att göra en meningsfylld ex portinsats.
Herr talman! Det var ju adresseringen av anslagsökningarna till stödom rådet, som jag närmast anmärkte mot. Låt mig än en gång stillsamt få erinra om motionen av herr Magnusson i Borås i det förra ärendet.

Herr talman! Det har blivit en alltmer utmärkande politik hos regeringen att blanda statligt och privat kapital. Där framtidsutsikterna är osäkra, initialkostnaderna stora eller internationell konkurrens hård garanterar staten storbolagen direkt finansiellt stöd. På så sätt minskar företagens risktagande under det att man bibehåller profitutsikterna. Fördelarna för storbolagen är alltså uppenbara För staten innebär det att man knyts u; »m medintressent till storbolagen i deras profitjakt. För löntagarna vär det att pengar man betalt i skatt hamnar direkt i storkapitalets kassaskåp. Staten subventio nerar storbolagen med löntagarnas pengar. I propositionen 52 föreslås ytterligare 30 miljoner kronor till ASEA-Atom. Det belyser den statliga politiken i detta sammanhang. Historien om den statliga politiken på atomenergiområdet är en enda lång berättelse om hur man alltmer underordnar sig både inhemskt och internationellt kapital. Från början hade staten sina intressen på detta område i AB Atomenergi, där man hade aktiemajoriteten. Senare ingick man samarbete med ASEA i ASEA-Atom. För ASEA var det en lönsam affär. Att utveckla, producera och sälja kärnreaktoranläggningar vore för ASEA en väl dyrbar och riskabel sysselsättning, men när staten står som ekonomisk garant kan det bli synnerligen profitabelt. Staten har också varit samarbetsvillig. Man tog halva aktiekapitalet, som var på 60 miljoner kronor, och betalade dessutom 18 miljoner i överkurs. Vidare fick ASEA genom ordförandeskapet på bolagsstämman utslagsröst, även om den inskränktes genom statuterna att vissa beslut krävde enighet mellan aktieägarna. I samband med samgåendet i ASEA-Atom ändrade man inriktning och målsättning för AB Atomenergi. Detta företag skulle nu inskränka sin verksamhet till forskningsoch utvecklingsarbete. För att hålla medintressenterna i AB Atomenergi skadeslösa för denna omläggning köpte nu staten upp resten av aktiekapitalet. I fortsättningen skulle staten också beblanda sig med amerikanskt kapital, i Uddcomb. Filosofin bakom statens samgående med nationellt och internationellt kapital ligger här i öppen dager. Storfinansen skall få en stark partner att dela riskerna med. Skattemedel skall användas som spekulationskapital åt storfinansen. En sådan politik kan vårt parti aldrig gå med på. Om det anses önskvärt med svensk verksamhet på atomenergiområdet, vilket det givetvis är, skall den bedrivas i statlig regi — det är vår bestämda uppfattning. Härför talar både planeringsskäl och miljöaspekter, men framför allt är det här fråga om makt. Det är fråga om bestämmanderätten. Skall samhället eller storfinansen bestämma? Skall skattemedel underställas storfinansens direkta kontroll? Skall löntagarna behöva betala storkapitalisternas risktaganden? Så ligger faktiskt frågorna till. En politik som innebär att storfinansen förses med profitgarantier ur skattemedel står i motsatsställning till löntagarnas och folkflertalets intresse. Vänsterpartiet kommunisterna ansluter sig alltså inte till hemställan i propositionen om 30 miljoner kronor som direkt medelstillskott till AB ASEA-Atom. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Hallgren, som går ut på att riksdagen med bifall till vår motion 1577 skall avslå propositionen 52 och hos Kungl. Maj:t anhålla om förslag till åtgärder för förstatligande av kärnkraftindustrin.

Herr talman! Endast ett fåtal länder i världen har lyckats bygga upp en egen slagkraftig kärnreaktorindustri. USA och Sovjetunionen hör dit liksom Västtyskland och Japan. Sverige som enda småstat tillhör också denna grupp av stater. Detta, får man säga, är något av en prestation, och den har möjliggjorts genom en kombination av statliga forskningsinsatser Nr 82 och de produktionsresurser som finns inom svensk verkstadsindustri. Torsdagen den Den svenska industriella satsningen på kärnkraftsbyggande hålls 18 maj 1972 samman av det halvstatliga ASEA-Atom, som svarar för projekteringen av —-— — kärnkraftverk samt produktionen av bränsleelement och vissa andra Medelstillskott till komponenter. ASEA-Atom växer snabbt och har nu en inneliggande AB Asea-Atom orderstock på 1,5 miljarder kronor. Det är alltså naturligt att man går till de två delägarna staten och ASEA i detta läge och begär en utökning av de ekonomiska resurserna. I detta fall rör det sig om ett ekonomiskt tillskott med vardera 30 miljoner kronor. Vpk-reservationen yrkar nu avslag på detta. Motiveringen är att så länge företaget endast är halvstatligt bör några ytterligare ekonomiska resurser inte ställas till ASEA-Atoms förfogande från statens sida. Vpk säger alltså principiellt nej till gemensamma satsningar av staten och privatindustrin även om syftet som beträffande ASEA-Atom klart är att öka industrisysselsättningen och antalet välbetalda jobb i detta land. Detta nej från vpk betyder två saker: 1. Vpk har ändrat uppfattning sedan 1968 då man helt ställde sig bakom samarbetsavtalet med ASEA och bildandet av ASEA-Atom. Det är intressant att notera. 2. Att nu bryta samarbetet staten-ASEA skulle betyda att själva grunden för hela den svenska kärnkraftsatsningen rycktes undan just när man har goda utsikter att lyckas. Jag tycker att det är konstigt att vpk av snävt dogmatiska skäl är berett att äventyra sysselsättningen för tusentals svenskar. Dessutom skall vi komma ihåg att utan ASEA-Atom och samarbetet mellan staten och ASEA på detta område hade vi i dag inte haft någon svensk kärnreaktorindustri. Den svenska marknaden skulle då i stället under 1970-talet ha dominerats av amerikanska storföretag av typen General Electric och Westinghouse. Det är den situationen som jag inte hade trott att vpk var intresserat av. Dess rekommendationer leder hur som helst i den riktningen. Vpk:s partimotion som ligger till grund för reservationen i näringsutskottet innehåller flera andra konstigheter. Där framställs exempelvis syftet med statens engagemang i ASEA-Atom vara att garantera ”atomenergibranschen som en stor och säker profitkälla åt storkapitalet”. Detta är naturligtvis en vrångbild. Kärnreaktorindustrin är ingen bransch där man kan skära guld med täljknivar. De företagsekonomiska vinsterna kommer inte att bli särskilt stora, i varje fall inte inom överskådlig tid, eftersom den internationella konkurrensen är mycket hård inom branschen. Det viktiga är i stället den nya sysselsättning i olika led och det höga tekniska och industriella kunnande som kärnkraftsatsningen ger. Dessutom kommer det faktum att vi själva bygger de flesta kärnkraftverken att betyda att importbehovet enbart under 1970-talet minskar med flera miljarder kronor. Detta förhållande kommer också att ha en klart positiv effekt på den svenska betalningsbalansen. Totalt kan man räkna med att den svenska kärnkraftsuppbyggnaden fram till 1980 kommer att uppgå till över 15 miljarder kronor. Av denna 141 summa kan man anta att ASEA-Atom kommer att ha det sammanhållande ansvaret för åtminstone 10 miljarder, och kanske åtskilligt mer om man kan bibehålla sin konkurrenskraft gentemot de amerikanska kärnkraftsbyggarna. I form av projektering, materialleveranser och byggnadsarbeten kommer det då att bli fråga om en sysselsättningseffekt i olika led som ligger på låt oss säga 20000 personer per år genomsnittligt. Det är alltså detta som är det väsentliga för utskottsmajoriteten och inte den grumliga motivering som har angivits i vpk-motionen. Jag tror också att sysselsättningen var motiveringen för den vpk-grupp som fanns i riksdagen 1968 och som då tillstyrkte konsortialavtalet med ASEA och bildandet av ASEA-Atom. Låt mig sluta med att ta upp en annan sak. Reservationen vill antyda att hälftendelägaren staten i ASEA-Atom skulle vara ett viljelöst redskap i den private hälftendelägarens händer — herr Lorentzon utbredde sig också nyss härom från talarstolen. Till detta skall bara sägas att den som har läst avtalet mellan staten och ASEA vet att detta inte är sant. Lägg därtill att staten och Vattenfall är ASEA-Atoms största kund! Snarare har alltså staten ett klart övertag i det här fallet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I mitt korta inlägg tidigare tog jag med avsikt inte upp utskottets skrivning på vissa punkter, därför att jag ansåg den minst sagt oförskämd. Men nu har utskottets talesman — om herr Pettersson i Lund är det, det känner jag inte till — tagit upp denna fråga. Därför vill jag redovisa vårt partis ställningstagande även före 1968. I den debatt som hölls i andra kammaren den 16 mars 1966 och som var betitlad ”Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi” sade C.-H. Hermansson: ”Jag vill bara betona att det vid prövningen av statens fortsatta insatser måste tas stor hänsyn till den principiella uppfattningen att all energiproduktion borde ligga i allmän ägo. I allra högsta grad borde detta gälla produktionen av atomkraft med dess speciella villkor och kännemärken. — — — Om jag på en punkt skulle rikta en kritisk anmärkning mot statsmakternas hittillsvarande politik på atomkraftsområdet, så gäller det att man inte i än högre grad har fasthållit vid det allmännas ledande och dirigerande roll. Det finns ingen anledning för samhället att göra de dyra investeringarna och sedan låte de privata företagen skumma grädden av mjölken.” Det var vår klara linje 1966. För utskottets insinuanta skrivning och för vad som nyss sades om vår tidigare inställning finns det inget belägg. Jag vill också hänvisa till vår motion 139 år 1967 i denna fråga. Jag var själv en av undertecknarna, och den gällde samhällelig medbestämmanderätt över alla resurser för energiförsörjningen. Eftersom utskottet inte citerar någonting ur den motionen tar jag mig friheten att göra det: ”Enligt uppgifter i årets statsverksproposition bil. 12 förutsättes att atomkraften kommer att i stor skala introduceras i vårt land i mitten av 1970-talet. ——— Under den närmaste 10-årsperioden väntas sex kraftreaktorer komma att tas i bruk. För att fullfölja atomenergiprogrammet har riksdagarna åren 1957—1966 anvisat 1 163,2 milj.kr. till Aktiebolaget Atomenergi — — —. ”Och nu ber jag kammaren att lyssna uppmärksamt: ”Den privata industriens ekonomiska bidrag i detta sammanhang inskränker sig till 6 milj.kr.” Det var vad Wallenberg satsade. Men av skattebetalarnas pengar anslogs 1 163 miljoner kronor under samma tid. Om det nämns ingenting i utskottets betänkande. Vidare skrev vi i vår motion: ”Även när det gäller denna nya kraftkälla tillåtes privata vinstintressen tillgodogöra sig fördelarna av samhälleliga insatser och samhälleliga tillgångar samt påverka planeringen och distributionsformernas uppbyggnad. Redan har privata intressen hunnit att i detta avseende tillgodogöra sig de forskningsresultat som samhället i stort sett bekostat.” Ja, de forskningsresultaten var det ASEA och Wallenberg som tillgodogjorde sig, när samhället satsade 1 163 miljoner kronor och man själv slapp undan med 6 miljoner kronor. Jag fortsätter citatet: ”Man kan utgå från att detta i än högre grad blir fallet i fortsättningen, därest inte samhället tillförsäkrar sig bestämmanderätten över energiresurserna.” Vårt yrkande den gången, år 1967, var att riksdagen skulle besluta ”att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om sådana åtgärder att samhället får bestämmanderätten över alla resurser för energiförsörjningen”. Hur kan utskottsmajoriteten tala på det sätt som man gör i sitt betänkande och som även dess talesman här gör, när vi dokumenterat klart har tagit ställning både 1966 och i motionen 1967?
Herr talman! Herr Lorentzon frågar: Hur kan utskottsmajoriteten tala på det sätt som man gör när man ger en beskrivning av de ställningstaganden som har gjorts i den här frågan i riksdagen? Ja, man har väl gjort som alla andra samvetsgranna personer, man har läst handlingarna — och av dem framgår precis vad utskottet sedan konstaterat. Herr Lorentzon har försökt ge en bild av något som han tydligen betraktar som vpk:s klara och raka linje i den här frågan. Nu fick vi veta att herr Hermansson var emot samarbete staten-ASEA 1966. Men 1968 var man uppenbarligen för det, eftersom man inte sade ett knäpp om den saken utan helt ställde sig bakom riksdagsbeslutet. 1972 säger man nej igen. Min fråga till herr Lorentzon är: Vad kommer man att säga 1976? Det här verkar inte vara någon klar och rak linje; det liknar mer en bergoch dalbana. Jag har inte fått något svar från herr Lorentzon på frågan om han inte anser att det är viktigt med sysselsättningen, att vi får en ökad industrisysselsättning här i landet, att vi får välbetalda jobb i en framtidsindustri. Uppenbarligen är det de snäva, dogmatiska hänsynen som har fått fälla utslaget för vpk. Man har inte haft någon som helst tanke på att man i det här fallet genom sina förslag riskerar att kasta ut tusentals löntagare i arbetslöshet.

Man säger bara att om någon annan skulle anse en sådan verksamhet vara önskvärd, då skall den ske i helstatlig regi.

Herr talman! Den senaste ärade talaren tog fackföreningsrörelsen till hjälp, och det får han väl göra, för hans ställning är svag. Jag vet dock inte om fackföreningsrörelsen ställer sig bakom honom. Men till frågan var vpk står: Låt mig göra en liten historisk tillbakablick och beröra det tal som herr Hermansson höll i anslutning till den debatt jag nyss citerat. De som tillhörde riksdagen den gången och som tillhör denna kammare nu vet mycket väl att det då fanns två linjer när det gällde atomkraftens utnyttjande. Det var fråga om antingen tungvattenreaktorer eller lättvattenreaktorer, det var den amerikanska eller den svenska linjen. Den svenska linjen förfäktades då av regeringen och vi stödde den linjen. Den borgerliga linjen var den amerikanska. Det är för vår inställning i detta sammanhang som herr Pettersson anklagar oss. Men vi var ju på samma linje den gången. Sedan har förhållandena ändrats. Man kunde tydligen inte heller klara den uppgiften. Det var inte bara fråga om Wallenberg och ASEA-Atom, utan det var en hel rad andra företag man gjorde upp med på samma grunder. Jag vill citera vad Wallenberg säger till några utredare — det gäller Sveriges offentliga utredningar 1970:42, s. 296 — om sitt samarbete med staten och statliga företag. Marcus Wallenberg, den ledande finansfamiljens överhuvud, uttryckte den saken med utomordentlig klarhet inför en grupp statliga utredare som utredde samarbetet mellan samhälle och företag. Wallenberg sade: ”Att tänka sig t.ex. att L M Ericsson skulle kunna gå framåt utan att ha ett intimt samarbete med televerket är ju en orimlighet. Där pågår kontakter nästan varenda dag. Det är likadant mellan ASEA och vattenfallsstyrelsen. Vad beträffar SAAB och flygförvaltningen så har de dagliga kontakter. Kan ni tala om för mig någonting, där det inte fungerar som det skall?” Vad blev följden? Jo, att L M Ericsson gick framåt med stormsteg. Men hur har det blivit med det statliga företaget inom elbranschen, och hur kommer det att gå i fortsättningen med de statliga företagen, om man skall engagera sig på samma sätt som man hittills har gjort? Man sade på sin tid: Vi skall skaffa hjärnorna som direktörer i företagen. Och visst hade högerpartiet en mycket skicklig hjärna, Gunnar Svärd. Honom placerade man som chef för ett av de statliga företagen. Om någon sade: Kan det vara lämpligt med en dylik människa, han har ju ändå ingen socialistisk ideologi? så svarades: Du är helt överens med Burenstam Linder. Högern vill nämligen komma åt den här mannen, som de har gett sparken. Med detta intet ont sagt om Gunnar Svärd, säkerligen en hygglig och skicklig människa. Så är det i företag efter företag — att staten inte skall kunna driva företaget själv utan att det skall ske gemensamt med de människor som har kunnat bevisa att de kan göra de största profiterna. Här får givetvis staten sitta emellan i det ena som i det andra avseendet. Här i debatten har det sagts att vi inte lägger sysselsättningsaspekter på problemet. Jag har redan vidrört frågan om det statliga elföretaget kontra LM Ericsson. Att det skulle bli bättre sysselsättning därför att staten inte driver företagen kan jag inte fatta. Numera råder det förhållandet att vi här i landet har över hundra företag som är helt eller delvis lierade med USA-kapitalet under det att svensk storfinans håller på att flytta ut sina företag till utlandet. Man talar om AP-fonderna som skall satsas. Men det blir inga nya företag av AP-fonderna. Det blir i stället injektioner i de företag som redan finns. Och inte heller här vill ni vara med — inte på något område — utan ni skall hålla Wallenberg i handen. Wallenberg ser man i varje sammanhang. När det gäller Uddcomb — jag skall inte gå närmare in på den frågan, eftersom den kommer upp senare i kväll — är man lierad på samma sätt, men där har man gått utanför de svenska gränserna, och då har det kommit USA-kapital in i bilden. Vi har den bestämda uppfattningen att svensk storfinans, lierad med USA-kapital, i fortsättningen icke kommer att garantera sysselsättningen i Sverige. Det är vår bestämda uppfattning, och det har ingenting med dogmatisk uppfattning att göra.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att herr Lorentzon glider mer och mer ifrån det ämne som vi egentligen skulle diskutera. Och jag kan förstå att han gör det, därför att vpk:s ställningstaganden i den här frågan har verkligen varit, som jag sade i mitt förra inlägg, en bergoch dalbana mellan olika oförenliga ståndpunkter. Jag vill bara slå fast det en gång till. Nu säger herr Lorentzon att man i själva verket var emot bildandet av ASEA-Atom 1968. Av någon outgrundlig anledning, som jag inte lyckades få reda på i herr Lorentzons senaste inlägg, gav man emellertid inte uttryck för detta här i riksdagen, utan man stödde i stället bildandet av ASEA-Atom. Men låt gå för att vpk redan då var emot ASEA-Atom. Då kommer vi emellertid tillbaka till konstaterandet, att hade vi inte haft något ASEA-Atom i det här landet, dvs. hade vi inte gjort det här samgåendet mellan statliga forskningsresurser och den privata industrins produktionsinsatser, så hade vi inte kunnat få någon svensk kärnkraftindustri. Då hade vi haft de av herr Lorentzon så fruktade amerikanska storföretagen, som hade varit helt dominerande på den svenska marknaden, och det är en utveckling som vi från socialdemokratiskt håll inte vill acceptera. Det är alltså intressant att notera att om vpk hade fått igenom sin verkliga uppfattning 1968, så hade vi kommit i det läget att vi inte haft någon svensk kärnkraftindustri.

Vpk gör ofta misstaget att tro att ett samarbete mellan stat och privat industri innebär att utländskt storkapital kommer in i bilden. Det är därför angeläget att framhålla att effekten här i själva verket varit den rakt motsatta: härigenom har vi skapat en kraftigt ökad sysselsättning i Sverige inom detta område. Vi kommer att skapa ännu mer sysselsättningstillfällen i framtiden, och det är en politik som jag tror att de svenska löntagarna är intresserade av och kommer att med glädje acceptera.
Herr talman! Detta sista verkar ju mycket underligt — att vi här i landet skulle ha skapat en kraftig sysselsättning genom att vi fått utländskt kapital och utländska företag i Sverige. Jag skulle i det här fallet gärna vilja hänvisa till Batakoncernen, som regeringen med frikostiga händer gav 3 miljoner kronor, om jag inte minns fel. Efter en tid lades företagen ner med omfattande avskedanden som följd. Vad Batakoncernen ville åt var ju försäljningskedjan. Är det så man tänker styra landet i fortsättningen? Exemplet med Batakoncernen är mycket talande. I de länder, där USA-kapitalet i ännu större utsträckning fått dominera bilden, har man mycket svårare att klara sysselsättningen än vad vi har här i landet, trots en omfattande arbetslöshet. Det är ett memento att vi redan nu har över 100 företag som är lierade med amerikanskt kapital, antingen som helägda eller som delägda. Jag har här förklarat vår linje 1966 och 1967 samt åren därefter. När vi 1966 klargjorde vår uppfattning i riksdagen, när vi 1967 väckte motion i frågan och när vi deklarerade vår ståndpunkt i det sammanhanget var det inte fråga om någon bergoch dalbana. Det är i stället regeringens linje som under åren har varit litet krokig. För att här bara ta ytterligare ett exempel på hur det i verkligheten ligger till med samarbetet med storfinansen vill jag peka på Salénrederierna. Där gav man bort ett helt varv för en båt — och rederiet fick självt behålla båten i fortsättningen. Var det också för att skapa sysselsättning? Nog skulle väl staten ha kunnat klara uppgifterna där lika bra som Salénrederiet, om man hade haft de rätta männen i ledningen! Beträffande atomenergiindustrin säger herr Pettersson i Lund att det inte är en bransch där man i dag skär guld med täljknivar. Kanske inte. Men den tiden kommer.

Så är det med varje företag, där staten lierat sig med storkapitalet, och så kommer det att bli också med det företag det nu är fråga om.

Herr talman! När statsföretagsgruppen bildades var ett av motiven att de företag som tillfördes denna grupp borde få arbeta under samma villkor som aktiebolag inom den enskilda sektorn av näringslivet. I fråga om finansieringsvillkor innebär detta att de statsägda företagen liksom andra borde ha att räkna dels med medel som genererats inom företaget, dels med krediter som kan erhållas. En ytterligare finansieringsmöjlighet är aktieägartillskott. Statens anslag står däremot inte till förfogande för den privata sektorns företag och borde därför inte heller komma i fråga för koncernbolagen inom Statsföretag AB. Detta är emellertid just vad som nu föreslås för det till hälften statsägda företaget Uddcomb. Att Uddcomb i varje fall under de närmaste fem åren kommer att visa röda förlustsiffror i sina resultaträkningar medges nu också av dem som tidigare har varit väsentligt mera optimistiska. Det kapital som krävs för en utbyggnad måste alltså i sin helhet tillföras företaget utifrån. Att bolaget vidtagit väsentliga ändringar i sitt utbyggnadsprogram, med stora konsekvenser för likviditeten, utan att först ha säkerställt finansieringen är anmärkningsvärt. Med den planering och de prognoser som var aktuella för tre år sedan talades det om att verksamheten fram till 1974 skulle ge ett överskott på 3 miljoner kronor, men nu ställs vi inför beskedet att det är troligare att resultatet blir en förlust på ungefär 50 miljoner kronor. 50 miljoner — det är 10 miljoner kronor mer än aktiekapitalet. Att man måste räkna med att likvidationshot kan komma att hänga över företaget medges indirekt genom att hälftenägaren Statsföretag AB gjort preliminära utfästelser för att möta en sådan Handen på hjärtat, kammarkolleger! Hur många av oss räknade med en sådan situation när vi för tre år sedan fick projektet Uddcomb presenterat för oss? När vi känner oss oroade och kanske vilseledda genom de bedömningar som tidigare redovisats för oss får vi i Statsföretags koncernredovisning läsa, apropå Uddcombs hittillsvarande präktiga årsförluster, att dessa kan ”för den oinvigde te sig anmärkningsvärda”. ”Den oinvigde” heter det! Och nu skall alltså vi, stackars fåkunniga och oinvigda, ta ställning till Kungl. Maj:ts förslag om mångmiljonanslag av skattebetalarpengar till Uddcomb. Moderaterna säger nej, och vårt resonemang är följande. Det finns ju bankinstitut, kreditrestriktioner är i dag inget hinder. Och skulle kreditinstituten — statliga och andra — betrakta engagemanget som en alltför stor risk finns det ju i bakgrunden, här som i andra sammanhang, ägare med sina möjligheter att mobilisera kapital. Det aviseras också att Statsföretag där skall ställa upp med ungefär 7,5 miljoner kronor och Uddeholm, som har 25 procent av aktierna, med ungefär halva det beloppet. När man vill jämställa statliga industriengagemang med enskilda kan det inte vara riktigt att ställa kapital till förfogande för statsföretagen på villkor som vanliga bolag inte kan räkna med. Att förfaringssättet gör det svårare att få grepp om företagens faktiska lönsamhet är inte heller oväsentligt. Jag sammanfattar: Vårt nej till de 6 miljonerna i statligt bidrag är inte ett ställningstagande till verksamheten inom Uddcomb. Det är däremot ett besked om att vi anser finansieringssättet felaktigt. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1 a.

Herr talman!

Det är här klart och tydligt att det rör sig om vad som numera brukar kallas för ”blandekonomi”. Det nya inslaget här utgörs av ett USA-bolag, som utan att satsa några pengar ändå tillförsäkrats ett betydande inflytande i företaget. Redan vid företagets tillkomst och vid behandlingen av propositionen nr 151 år 1969 här i riksdagen framfördes i vpk-motioner starka betänkligheter mot att amerikansk storfinans på detta sätt släpptes in inom en väsentlig svensk industrigren. Infiltrationen av amerikanska storföretag inom svensk industri är redan betydande, och vi anser att detta inte är något som det finns anledning att tillskynda genom riksdagsbeslut. De betänkligheter som vi anförde år 1969 har alltjämt giltighet, och är det i dag någon skillnad så är det att skälen har vuxit i styrka sedan dess. Energiproduktionen är för ett industriland ett av de grundläggande områden som är avgörande för all industriell utveckling och bör, liksom t.ex. järnvägar, kontrolleras av det allmänna. När atomkraftproduktionen började i Sverige betonades också starkt att staten skulle ha det avgörande inflytandet på detta viktiga område. Påpekandet i propositionen nr 85 år 1972 om att investeringarna är av långsiktig natur understryker att det ingalunda är för sent att slå in på den väg riksdagen i detta fall borde ha valt redan år 1969. Säkerhetspolitiska skäl liksom hänsyn till neutralitetspolitiken talar bestämt mot att amerikansk storfinans ges insyn och inflytande över denna viktiga industri genom ett företag som är en del av det militärindustriella komplexet i USA. Åtgärder bör vidtagas för att staten så skyndsamt som möjligt övertar hela aktiekapitalet i Uddecomb Sweden AB. Vi är i storindustriella sammanhang ett litet land med begränsade möjligheter att bedriva forskning och utveckling. Detta förhållande behöver inte nödvändigtvis leda till att vi måste släppa in stora utländska bolag som delägare inom svensk industri. Know-how bör, om det måste skaffas utifrån, betalas med reda pengar och inte med aktier som ger inflytande och insyn inom känsliga svenska företag. Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till reservationen 1 b av herr Hallgren som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! Vad den här frågan egentligen gäller är dels en kreditgaranti till Uddcomb på 60 miljoner kronor, dels ett aktieägartillskott på 6 miljoner. Detta är utskottet överens om att tillstyrka med undantag för de moderata som yrkar avslag på de 6 miljonerna men går med på kreditgarantin. Sedan är det vpk som yrkar avslag på alltihop och som vill att Uddcomb helt skall överföras i statens ägo. Låt mig först konstatera att det väl helt enkelt är så, att Uddcomb fått större svårigheter än man räknat med vid etableringen. Man kan väl säga att hela flyttningsverksamheten är avslutad först i och med denna sommar, och därför finns det här förklaringar till att Uddcombs resultat inte har blivit vad man lovat. Men det finns också förklaringar till vad herr Regnéll var inne på, nämligen att man tidigare räknade med att 1974 få en vinst på 3 miljoner i stället för att som nu redovisa rätt stora förluster. Jag skall inte närmare gå in på den här saken. Jag kan bara konstatera att förklaringarna bl.a. finns i den konjunktur vi haft just nu och i försening av kraftverksprojekt — inte minst i Forsmark här hemma i Sverige. Allt detta är logiska förklaringar till varför det har kommit att bli som det nu är. Vi som tillhör utskottsmajoriteten tycker att det finns all anledning att samhället är med och ser till att den här verksamheten kan bedrivas, och jag har väldigt svårt att förstå att de 6 miljonerna i aktieägartillskott kan vara exempel på den förfärliga skillnaden mellan det privata näringslivets sätt att finansiera sina företag och Statsföretags. Herr Regnéll sade att det normala skulle vara att ägaren, Statsföretag, skulle gå in och täcka eventuella förluster med koncernbidrag. Ja, det är Statsföretag berett att göra. Enligt vad som sägs såväl i propositionen som i annat sammanhang har man garanterat att ett eventuellt uppkommande likvidationshot skall Statsföretag svara för t.o.m. 1974 och även lämna betydande koncernbidrag. Jag tycker inte att det ligger något förfärligt märkvärdigt i att man dessutom lämnar ett aktieägartillskott på 6 miljoner. Med hänsyn till de speciella svårigheter som har uppstått med detta företag, som har nyetablerats i ett mycket besvärligt konjunkturläge, är ändå alla överens om att detta är en mycket värdefull etablering. Jag tycker att det kan räcka med det anförda utan att börja med några större stridigheter i denna fråga. Jag kan respektera herr Regnélls synpunkter rent ideologiskt. Han anser att det skall vara på det sättet. Vi anser att det inte bara är fråga om ideologi. Det gäller att handla med hänsyn till praktisk nödvändighet, att garantera en sysselsättning som vi ändå tror kan bli mycket betydelsefull framdeles. Herr Israelsson talade för den vpk-motion där det yrkas avslag på allt detta. Jag skall inte gå närmare in på den saken. Jag tycker vi har haft tillräckligt många debatter med vpk under de senaste dagarna just om de ideologiska frågorna.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

Herr talman! Med en viss förvåning hörde jag näringsutskottets ordförande säga att vad det här rörde sig om var dels 60 miljoner för vilka det skulle ställas lånegaranti av staten, dels 6 miljoner i aktieägartillskott. När jag hörde det första gången sade jag mig att herr Svanberg väl hade råkat ut för en felsägning, men påståendet återkom faktiskt inte bara en gång utan två gånger — 6 miljoner i aktieägartillskott. Det är ju fråga om 6 miljoner i form av ett statligt bidrag medan aktieägaren är Statsföretag, och i hela min plädering stod jag ju här och framhöll att skulle det ställas ytterligare medel till förfogande borde det göras på sedvanligt sätt av aktieägaren. Statsföretag ställer upp med 7,5 miljoner kronor och Uddeholm med halva detta belopp i aktieägartillskott, medan det däremot — vilket påpekats i debatten — icke presteras någonting från den amerikanska partnern. Där kommer 11 miljoner fram, men de 6 miljoner om vilka framställning göres i propositionen är icke aktieägartillskott, utan det är ett statligt bidrag som ifrågasättes — och det är vad vi vänder oss mot.
Herr talman! Rent formellt är det som herr Regnéll säger riktigt. Jag använde uttrycket aktieägartillskott. Han talade själv tidigare om att ”vi oinvigda riksdagsmän” talar så och så. Hans påpekande att det är Statsföretag som är aktieägare — och inte staten — är helt riktig. Vi kan konstatera, herr Regnéll, att det är ett bidrag från ägaren till Statsföretag till ett av Statsföretags dotterbolag. Låt oss säga så! Det är egentligen inte det hela tvisten gäller. Jag medger att herr Regnéll har formellt rätt, men jag anser fortfarande att han har fel i sak, när han inte vill vara med om att bevilja detta bidrag, som vi från de andra partiernas sida anser vara av väsentlig betydelse för den fortsatta verksamheten i det aktuella företaget.

Herr talman! Jag är medveten om att kammarens ledamöter kanske helst ville ha den här debatten avslutad. Jag har sparat mina inlägg, och jag har inte gått in i den tidigare debatten. Men här är vi inne på ett ärende som är utomordentligt angeläget, och jag måste tillföra debatten några nya siffror. Låt mig börja med att säga att herr Lorentzon i den debatt där han deltog uttalade sig om nödvändigheten av att staten i huvudsak svarar för elenergiproduktionen, och han framställde liksom en anmärkning att så inte skulle vara fallet. I vårt land svarar emelllertid samhället i huvudsak för elenergiproduktionen — genom statens vattenfallsverk, som svarar för nära 50 procent av produktionen, och genom Sydkraft och genom en rad kommunala bolag. Vi har att under de närmaste åren emotse en ökning av konsumtionen med cirka 8 procent om året varför en kontinuerlig utbyggnad av elenergiproduktionen kommer att vara nödvändig. Vi kommer i Sverige på ett tidigt stadium att vara mycket beroende av en utbyggnad av kärnkraften för att kunna klara denna elenergiproduktion. Det beräknas att en tredjedel av elkraften produceras i kärnkraftverk år 1980 och andelen uppskattas år 1985 uppgå till hälften. Kostnaden för denna kärnkraftutbyggnad är stor: ca 15 miljarder kronor fram till år 1980, och ytterligare 15 miljarder för den därpå följande femårsperioden fram till 1985. Mot denna bakgrund framstår det klart att Sverige på kärnkraftområdet har mycket stora intressen att bevaka såväl ur industripolitisk synpunkt som beträffande försörjningen med kärnbränsle. Det är, såsom framhållits tidigare i debatten, endast några få nationer som har orkat med eller har möjligheter att utveckla kommersiellt konkurrenskraftiga kraftreaktorer. Man kan konstatera att en förutsättning för ett framgångsrikt arbete har varit att staten kunnat anslå tillräckligt stora medel för forskningsoch utvecklingsarbete och att det funnits en elektronisk industri som haft tillräckliga resurser för att ta hand om konstruktionsarbetet. Ur säkerhetssynpunkt är reaktortryckkärlet förmodligen den komponent på vilken de högsta tillverkningskraven måste ställas. Uddcombs verksamhet är här mycket betydelsefull för Sveriges del. Bolaget har nu order på tryckkärl till samtliga beställda svenska reaktorer efter Ringhals 1 och 2. I mitten av nästa månad levereras det första tryckkärlet till Oskarshamn 2. Man räknar med att leveransen kan ske på den dag som förutsattes vid beställningen år 1969. Endast några få leverantörer i världen kan tillverka tryckkärl i de dimensioner och de tryck som erfordras för lättvattenreaktorer. Här liksom på många andra områden gäller att den internationella konkurrensen är så hård, att det är svårt att åtminstone i ett introduktionsskede uppnå önskvärd lönsamhet. Den svenska konkurrenssituationen påverkas självfallet av det höga löneläge vi har i förhållande till utlandet. Eftersom kraven på det tekniska utförandet på reaktortryckkärl är utomordentligt höga, måste man räkna med att introduktionskostnaderna blir ganska stora. Det kommer därför att bli nödvändigt att under en relativt lång tid skjuta till extra medel till bolaget. Hittills har Uddcomb lyckats att förverkliga de primära målen, att kunna leverera en högklassig produkt och att kunna hålla utlovad leveranstid. Beträffande möjligheten att nå ett ekonomiskt tillfredsställande resultat återstår emellertid ett stort arbete. För att Uddcomb skall kunna uppnå en god ekonomi är det nödvändigt att dess unika produktionsapparat kan utnyttjas i så hög grad som möjligt. På kärnkraftsidan lämpar sig verkstaden särskilt väl även för tillverkning av t.ex. värmeväxlare. Men också andra tunga komponenter för t.ex. den kemiska industrin kan där fabriceras. Uddcomb står nu inför en ny fas i sin utveckling. Omlokaliseringen till Karlskrona kommer att vara helt genomförd i och med att arbetet återupptas efter semestern 1972. I allt väsentligt är då företaget utbyggt både materiellt och personellt för att kunna utvecklas till den tunga verkstadsindustri för bl.a. kärnkraftkomponenter som avsågs då företaget bildades 1969. Det har sagts tidigare här att resultatutvecklingen, som man först beräknade den, skulle visa ett överskott 1974 på 3 miljoner kronor. Under hösten 1970 — och här upprepar jag vad som har sagts tidigare — gjordes en analys av verksamheten utifrån då kända förutsättningar, varvid ett underskott t.o.m. 1974 på 50 miljoner kronor ansågs vara en sannolik utveckling men att därefter en positiv utveckling kunde väntas. Under våren och sedan vi hade lagt förslaget i propositionen har Uddcomb och Statsföretag gjort en ny, ingående framtidsbedömning, och denna avviker från 1970 års siffror så till vida att det ackumulerade underskottet t.o.m. 1974 nu bedöms till 75 miljoner kronor.

Det påverkar i och för sig inte den anhållan som vi har gått till riksdagen med. Statsföretag har självfallet anmält att de kommande förlusterna kommer att täckas genom koncernbidrag på det sätt som herr Svanberg tidigare talat om. Nu kan man naturligtvis fråga: Vad är förklaringen till att utvecklingen på detta sätt har gått annorlunda än enligt beräkningarna 1970 och som Uddcomb och Statsföretag så sent som i november 1971 anmälde till regeringen? Förklaringen ligger delvis i en svagare konjunkturoch marknadsutveckling än vad som tidigare förutsetts. På företagets traditionella produktområde har en allmän konjunkturnedgång ägt rum. Inom verkstadsindustrin både i Sverige och utomlands har därför rått ett stort överutbud av kapacitet, vilket lett till låg orderingång och pressade priser. Inom kärnkraftsindustrin har en senareläggning av kraftverksutbyggnad ägt rum både i Sverige och utomlands. Det är ju inte obekant att vi i samband med upphandlingen av de nya reaktorverken till Ringhals och Forsmark gjorde en omkastning och senarelade Forsmark för att på det sättet möjliggöra för den svenska industrin — både ASEA-Atom och Uddcomb — att komma in med sina produkter. Det har betytt en senareläggning av orderna. Vidare har man också anmält att det har skett en kapacitetsuppbyggnad av Uddcombs typ i en rad länder, t.ex. Italien, Frankrike, Belgien och Spanien. Dessutom sker upphandling av kärnkraftkomponenter i för Uddcomb möjliga exportländer under stark nationell protektionism, vilket skjutit längre bort i tiden den dag, då en internationell konkurrens kan sägas råda inom kärnkraftutbyggnaden. Den nu förutsedda ökningen av underskottet t.o.m. 1974 med 25 miljoner kronor kan specificeras på följande sätt. 10 miljoner kronor är konstaterade ytterligare förluster för åren 1969/70 och 1971. I beloppet 10 miljoner kronor ingår då emellertid en extra nedskrivning av pågående arbeten i 1971 års bokslut med 5 miljoner kronor. Att resultatet hittills blivit sämre än förväntat har ett flertal orsaker såsom att tidigare erfarenhet saknades att lägga till grund vid upprättandet av förkalkyler, störningar i materialleveranserna under 1970 och 1971, lägre sysselsättning, senareläggning av order som jag sade tidigare, större flyttningsstörningar än väntat. Flyttningen från Degerfors till Karlskrona har blivit kostsammare än vad man ursprungligen kunde beräkna. I och för sig är det inte så märkligt att man i det avseendet råkar ut för en felbedömning eller att man räknar i underkant. 15 miljoner kronor avser beräknad resultatförsämring under åren 1972-1974. Man har ansett att det är riktigt att söka göra en så realistisk bedömning som möjligt av det utfall som kan ske i år och under de två följande åren. Den ändrade bedömningen kan huvudsakligen hänföras till för det första utvecklingen av kundpriser och kostnader. Vid tidigare analys har dessa förutsatts balansera varandra. Detta har inte skett under åren 1969—1972 och väntas numera heller inte ske under perioden 1973-1974. För det andra otillräckligt kapacitetsutnyttjande som följd av senareläggning av beställningen för Forsmark 1, som jag talade om tidigare, och den samtidiga lågkonjunkturen, som omöjliggjorde ersättningsorder. Hela igångsättningsprogrammet i Karlskrona blir därigenom förlängt med ca ett år, vilket betyder extra förluster. För det tredje utebliven orderingång på den traditionella marknaden på grund av lågkonjunkturen. Även om initialsvårigheterna har starkare än vad som kunde förutses 1969 påverkat resultatet i negativ riktning, kvarstår i allt väsentligt de skäl som låg till grund för bolagets bildande 1969. Utbyggnaden av kärnkraftproduktionen kommer att realiseras i alla stora industriländer. Det kommer att för Uddcomb finnas en logisk basvolym på den svenska marknaden, och en viss kompletterande export ligger inom räckhåll. Vad gäller kvalitet och leveranstid har företaget genom sin referensleverans av Oskarshamn 2 bevisat sin förmåga. En förutsatt produktivitetshöjning är möjlig att genomföra i och med att de nya och välutrustade anläggningarna i Karlskrona kan tas i bruk i full omfattning hösten 1972.

Men man skall ändå inte — och här återvänder jag egentligen till den skrivning som togs in redan 1969 — bortse från de risker som är förenade med en betydande satsning av Uddcombs slag. Stora förändringar i de premisser med vilka man nu arbetar kan radikalt ändra både kvalitativa och kvantitativa bedömningar av Uddcombs framtida utveckling. Ärade kammarledamöter, detta är den stora fråga som vi diskuterade när det gällde ASEA-Atom och som vi diskuterar när vi nu är inne på frågan om Uddcomb och som naturligtvis också kan komma in i bilden när vi strax skall behandla ett annat ärende, nämligen eventuellt fortsatta försök vid Ranstad. Vill vi vara garderade, vill vi söka att inom vårt eget land bygga upp en egen produktion inom ett sådant här stort område? Vi har sagt ja till detta med hänsyn till inte mist vad jag har sagt om elkonsumtionens tillväxt, nödvändigheten av den stora satsningen på kärnbränsleområdet. Det är förenat med risker, och det är på något sätt en illustration till den diskussion och det resonemang som fördes av herr Lorentzon och av herr Israelsson, där man talar om sammanblandningen av kapital, samarbete mellan statliga och privata företag. Vad är de vinster som man hämtar in i Uddcomb? De engagerade parterna, staten till hälften, Uddeholm och det amerikanska företaget, har förluster bakom sig, har förluster under de närmaste åren framför sig. De tar gemensamt de risker som ligger i att successivt bygga upp en sådan här verksamhet. Det är ju detta som herrarna på vpk-sidan helt bortser ifrån. Vad man åstadkommer, när man engagerar det amerikanska företaget Combustion i detta vårt Uddcomb, är ju att man får del av det kunnande som ett av de största företagen i världen på detta område har, vilket tillförs den svenska industri som vi här bygger upp. Man skall inte bortse ifrån att vi på det här sättet skapar någonting av en framtidsindustri, en framtida produktion, i vilken vi räknar med att åtskilliga människor skall ha en lönsam sysselsättning. Jag studsade faktiskt till litet grand när en av talarna från vpk-sidan i en tidigare debatt var uppe och talade om att strukturrationaliseringen inte i och för sig medför någon förbättring eller någon garanti för vår välfärd. Vad är då garantin för vår välfärd om inte möjligheten att länka vår produktion in i de expansiva banorna, i den expansiva industrin? De delar av vår industriella produktion som vi nu diskuterar, ASEA-Atom som vi har diskuterat, Uddcomb som vi nu diskuterar, utgör sådana inslag i den framtida produktionen. Men de är riskfyllda, de kräver en betydande satsning, och vi får finna oss i att då och då råka ut för överraskningar av det slag som jag tyvärr också nu har varit nödsakad att meddela.

Herr talman! Det var ju utomordentligt dystra besked som kammaren har fått av statsrådet här i kväll.

Förklaringar kan alltid presteras. En rad sådana finns redan i propositionen, och en ytterligare förklaring har lämnats i dag genom statsrådet under hänvisning till att motsvarande industrier byggts ut på många håll i utlandet och att man i fråga om försäljningen till ffrämmande länder har att räkna med protektionism på detta område. Varje enskild förklaring är riktig. Detta är vad många andra företag har fått känna på. Den protektionism som utan tvivel växer upp på många håll i världen medför svårigheter för den exporterande industrin — med det höga kostnadsläge vi har här hemma — den amerikanska dollarns nedskrivning har inneburit förskjutningar i konkurrensläget osv. Det vore för övrigt intressant att höra om förlusten på 75 miljoner kronor är prognostiserad före eller efter det att svenskt näringsliv träffats av den nya börda som den fördubblade löneskatten innebär. Jag föreställer mig att kalkylen har gjorts dessförinnan och att man alltså bör öka förlusten på 75 miljoner kronor med ytterligare ett belopp. Jag anser mig också nödsakad att anlägga ytterligare en synpunkt. I utskottet hade vi detta ärende under behandling för 14 dagar sedan. Vi hade då att arbeta med ett material byggt på siffror, som inte var relevanta, och såvitt jag förstår kände man inom industridepartementet till detta förhållande. I varje fall har statsrådet inte gjort klart att dessa nya siffror framkommit först efter utskottsbehandlingen. Har jag på den punkten fel, är jag glad. Skulle det nämligen vara förhållandet att man redan när utskottet hade ärendet under behandling hyste misstankar inom departementet om att de 50 miljonerna var en klart missvisande uppgift, är detta mycket beklagligt. Jag började med att säga att det var ett utomordentligt dystert besked som vi fått i dag. Det finns inte någon möjlighet att sakligt ändra detta, men det understryker ytterligare vad jag sade i ett tidigare inlägg, nämligen att vi i riksdagen i sådana sammanhang har otillräcklig insyn och att det knappast är korrekt att på riksdagen övervältra ett ansvarstagande när vi har denna otillräckliga insyn. Ansvaret bör ligga kvar hos aktieägarna, alltså hos Statsföretag, och ytterligare medelstillskott bör ske i form av aktieägartillskott och icke i form av statsbidrag. Mot bakgrunden av ökningen av detta redan höga belopp frågar man sig vidare vilken betydelse de 6 miljonerna i direktbidrag egentligen har. Varför skall man krångla till det hela med dessa 6 miljoner kronor när ändå stora belopp måste hämtas på andra vägar?

Herr talman! På onsdagen förra veckan, alltså den 10 maj hade jag och mina medarbetare i industridepartementet besök från Statsföretag och Uddcomb, varvid den nu aktuella redovisningen lämnades. Jag frågade då, om man hade haft tillfälle att lämna näringsutskottet detta nya material. Det hade man inte haft — utredningarna var då just klara, och man ville meddela resultatet. Jag sade att det var lämpligt att vi efterhörde om näringsutskottet hade behandlat denna fråga eller inte. Hade man inte behandlat ärendet, skulle vi självfallet ha sett till att materialet levererats. Nu har jag fått en promemoria från Statsföretag daterad den 16 maj, och jag har ansett det vara min skyldighet att meddela kammaren innehållet i denna. Den kommer inte att ge regeringen anledning att av riksdagen begära någon ändring av beslutade belopp. Jag har redan tidigare sagt, och det har också deklarerats från Statsföretag, att det självfallet är dess skyldighet att tillsammans med de övriga aktieägarna täcka den mellanskillnad som här uppstår. Jag hoppas att herr Regnéll ändå är klar över att propositionen 85 grundades på den skrivelse från Statsföretag och Uddcomb som inkom till industridepartementet i fjol och som byggde på 1970 års beräkningar. Det är alltså i vår man har gjort de nya beräkningarna. Det är klart att man kan föra en diskussion om de 6 miljonerna. Regeringen har ansett att det är rimligt att söka minska kostnadsbelastningen på Uddcomb genom att också tillföra ett direkt bidrag. Beträffande motiveringen för beloppet 6 miljoner kronor vill jag säga följande. Det är ett känt faktum att Uddcomb skapades på initiativ av Uddeholmsbolaget. Bolaget hade då anlitat det amerikanska företaget som konsult för att göra en studie av möjligheterna att delta i en sådan här produktion. Studien gav beskedet att anläggningen inte kan ligga inne i landet utan att den nya verksamheten måste förläggas till kusten. I diskussionen förekom då Uddevalla. Hade företaget kommit att lokaliseras till Uddevalla, så hade vi haft möjligheter att ge ett lokaliseringsstöd. Förfrågningar gjordes också från Uddeholmsbolagets sida — till att börja med i samverkan med det amerikanska företaget.

Det beloppet räknades in i kalkylerna, och vi har därför ansett det rimligt att satsa 6 miljoner kronor i form av ett direkt bidrag. Regeringen har ju tagit en avgörande ståndpunkt i fråga om lokaliseringen av Uddcomb till Karlskrona. Detta är alltså det huvudsakliga motivet för att 6 miljoner kronor bör lämnas som bidrag.

Herr talman! De besked vi har fått här i dag är väl en illustration till hur liten realitet det ligger i talet om att allmänheten har insyn i de statsägda företagen och har möjlighet att bedöma dem och deras utveckling. För bara någon vecka sedan fick vi i våra fack här i riksdagen en årsredovisning för Statsföretag AB, som är hälftendelägare i Uddeomb Sweden AB.

Denne kammarkollega kan ju inte ha varit okunnig om att näringsutskottet haft att behandla ett ärende av väsentlig vikt för Uddcomb men han har tydligen inte funnit det angeläget att förse utskottet med det verklighetsunderlag som skulle behövas för bedömning av ärendet. Det är situationen för oss inom riksdagen. Att då gå runt och säga att allmänheten i landet skulle ha någon insyn i de statliga företagen utöver den insyn man kan förvärva sig i annan företagsamhet — det ter sig rätt underligt.
Herr talman! I dag har Statsföretag haft bolagsstämma. Riksdagsmännen, de 18 som var utplockade, hade tillfälle att vara med. Frågor kunde ställas i förväg. Folk partigruppen ställde tio frågor. En av dem löd: Uddcomb har serverat flera framtidsbedömningar, mera pessimistiska ju mer tiden lidit. Hur ser framtidsbedömningen beträffande försäljningen och vinstutvecklingen ut för den närmaste femårsperioden? Jag skulle gärna vilja fråga industriministern: Hade det inte varit ett bra tillfälle att vid denna bolagsstämma berätta litet om detta i samband med att man gav svar på frågan?
Herr talman! Jag vet ju inte vilket svar man har lämnat på frågan. Jag meddelade Statsföretags ledning, verkställande direktören och Uddcombs ledning att jag självfallet är beredd att redovisa för riksdagen — jag ser det som min skyldighet — de uppgifter som man lämnade till mig den 10 maj. Jag har ingen aning om vilket svar som lämnades på den fråga som ställdes vid bolagsstämman i dag, men om man inte har redovisat det material som jag nu lämnat, kan det ha berott på att man var medveten om att jag i samband med behandlingen av Uddcombärendet hade för avsikt att meddela riksdagens ledamöter detta.
Herr talman! Det är väl inte detta som är bolagsstämman för Uddcomb utan det är väl Statsföretags bolagsstämma och det är väl den som skall ha förstahandsinformationer. Det är väl en rimlig begäran att de skulle ha lämnats. Tycker inte industriministern att det vore rimligt att begära det?
Herr talman! Jag torde vara medveten om att detta inte är bolagsstämman, och därför har jag ingen aning om vad som svarades på bolagsstämman. Det borde också herr Ericsson i Åtvidaberg ha kunnat inse och inte frågat mig om varför man inte lämnade dessa uppgifter. Jag har ingen aning om vad man har sagt som svar.

Herr talman! En kritisk bedömning har näringsutskottets ledamöter från moderata samlingspartiet ansett sig ha anledning att göra när Kungl. Maj:t äskar ytterligare anslag för att — om jag får uttrycka det så — hålla stirlingmotorn i gång. Här är det på den statliga sidan förenade fabriksverken som är partner i projektet. Vi vet att flera svenska företag med stort tekniskt kunnande har avböjt att engagera sig för projektet. Om riksdagen nu beviljar fabriksverken ett investeringsanslag för stirlingprojektet måste det tolkas som så, att riksdagen anser sig vara kompetent att bedöma projektet på ett riktigare sätt än de tillfrågade industrierna. Är kammarledamöterna beredda att ta ett sådant ansvar? Eller skall vi också här notera, att vi tillhör de oinvigda, som Statsföretag AB talade om när det gällde Uddcomb? I utskottet har vi haft möjlighet att läsa ytterligare utredningar om detta projekt. Vi har fått en god information den vägen, men vi har inte möjlighet att begagna oss av den informationen i argumenteringen i kammaren. Är det inte under sådana förhållanden riktigare att riksdagen överlåter åt dem som har den fulla insynen att också ta ansvaret för ytterligare investeringar i projektet? Man kan inte skylla på att medel saknas hos fabriksverken för en sådan investering.

På moderat håll tycker vi att förslaget om denna höjda kredit är synnerligen illa tidsanpassat. Hela verksamheten inom fabriksverken skall ju granskas. I propositionen 85 säger departementschefen att utredningen — som då ännu inte var tillsatt men som nu är det — skall pröva förenligheten med fabriksverkens framtida verksamhetsinriktning av ett fortsatt engagemang i de bolag där fabriksverken engagerat sig utan bemyndigande. Att ställa stora pengar till förfogande innan man vet hur verksamheten skall se ut ter sig föga välbetänkt. Herr talman! Jag har här pläderat för bifall till de båda reservationerna 2 och 3. Jag ber nu att få yrka bifall till reservationen 2 och förstår att motsvarande yrkande skall framställas beträffande reservationen 3 först när punkten 4 föredragits.

Herr talman! Det har inte minst på uppmaning från riksdagen varit en strävan för förenade fabriksverken att söka finna underlag för en civil produktion vilken skulle ersätta den produktion som bortfaller i fråga om försvarsmateriel. Riksdagen har här engagerat sig och sagt till förenade fabriksverken att man borde syssla med detta. Ett av de projekt som då uppkommit gäller just denna stirlingmotor som vi här talar om. Förenade fabriksverken har velat vara med tillsammans med andra för att kunna utveckla denna motor. Att ge sig in i ett forskningsoch utvecklingsprojekt av den här omfattningen kostar betydande pengar, såsom vi alla vet. Vi är också medvetna om att varje sådant forskningsprojekt innebär en risk av betydande omfattning. Nu är det här fråga om huruvida förenade fabriksverken kall fortsätta att vara med i detta utvecklingsprojekt eller om man mycket brådstörtat skall avbryta det, dra sig ur det hela, kanske i ett stadium då man ännu inte kan bedöma om detta är ett misslyckat projekt eller om det är mycket värdefullt. Underlag finns inte för ett sådant bedömande. Vi finner från utskottets sida att det är all anledning för förenade fabriksverken att fortsätta att vara med i detta projekt till dess att säkra bedömningar finns om huruvida projektet blir ett lyckokast eller någonting som man måste upphöra med. Det ligger liksom i själva förutsättningen för detta arbete. Vi tycker att det är helt naturligt att förenade fabriksverken får fortsätta försöksverksamheten, även om vi från utskottets sida uttalar att vi har full förståelse för att motionärerna anser att fabriksverken bör vara mycket försiktiga med nya engagemang. Jag vill här gärna understryka att mycket stor försiktighet bör iakttas av förenade fabriksverken med varje nytt engagemang, framför allt om det är resurskrävande, i den situation som verket befinner sig i — en utredning är på gång om hur dess framtida verksamhet skall se ut. Men vi har inte funnit att detta projekt är av sådan riskkaraktär att det inte bör fullföljas — trots att företaget som sådant bör visa stor försiktighet. Samma sak gäller ökningen av de rörliga krediterna till förenade fabriksverken. Kungl. Maj:t föreslår en ökning av den disponibla krediten hos riksgäldskontoret från 70 till 170 miljoner kronor. Förenade fabriksverken är just nu föremål för en utredning om företagets status — om det skall vara ett kungligt verk eller ett bolag, om vissa delar av produktionen skall drivas som bolag, osv. — liksom också dess inriktning, som i stor utsträckning måste bli civil. Men att stanna upp inför denna utredning och säga att företaget inte skall ha några ytterligare pengar, det vore ändå ganska tokigt. Det skulle ju innebära att riksdagen menade att det inte finns någon egentlig framtid för förenade fabriksverken, utan att man bör låta dem stå relativt stilla medan utredningen kommer fram med nya resultat. Vi tycker nog att de bör få möjlighet att verka under tiden och att det vore fel att just nu avbryta krediterna. Vi kan peka på att de har fått ett väsentligt utökat engagemang på många områden och har precis samma rörelsekapital som de hade 1964. Detta gör att vi från utskottets sida vill vara med på att tillstyrka också den kredit det här är fråga om, även om vi är medvetna om — och vill betona för förenade fabriksverken — att all försiktighet bör iakttas med varje utgift i detta sammanhang. Vi tycker inte att situationen är sådan att man liksom i panik bör hindra alla krediter. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets förslag beträffande finansieringen av stirlingprojektet, och jag återkommer beträffande den rörliga krediten.

Herr talman! Det har kommit mycken intensitet i utlokaliseringsdebatten i allmänhet, men frågan är om inte just debatten om flyttningen av statens provningsanstalt har varit den mest intensiva, och jag tycker att jag har en viss förståelse för att så har varit fallet. Innan jag anlägger några synpunkter på utflyttningen av statens provningsanstalt vill jag gärna deklarera att jag icke av princip är motståndare till att man försöker utlokalisera statlig och annan verksamhet från kungliga huvudstaden och kanske också från andra storstäder, så att man på det sättet kan få en bättre spridning från såväl beslutssom sysselsättningssynpunkt. Men jag tror, herr talman, att man måste skilja på verk och verk. När det gäller statens provningsanstalt förefaller politiken att ha kört över förnuftet, och det är naturligtvis skälet till att debatten har blivit så intensiv och att vi nu har en reservation på bordet. Statens provningsanstalt är ett statligt verk som inte bara belastar kostnadssidan utan som genom sin karaktär av serviceorgan också ger intäkter. Provningsanstaltens expansion avgörs helt av dess kundkrets, och kundkretsen växer om provningsanstalten gör ett bra jobb. Jag vill här notera att statens provningsanstalt är beroende av kvalitén på de människor som gör jobbet, som har vuxit in i jobbet — och det är just kruxet att få detta team att växa in i arbetet. En utflyttning av provningsanstalten betyder att man slår sönder det kapital på vilket anstalten baserar sin verksamhet, nämligen människornas invuxna och sammansvetsade skicklighet. Provningsanstalten har funnit sin största kundkrets i Stockholm, eller rättare sagt i Mälardalsområdet, varvid bör noteras att man på företaget upplever sig själv såsom utgörande ett serviceorgan för den mindre och medelstora industrin. Och det är väl ändå inte möjligt att tro, att om provningsanstalten flyttar, så flyttar kundkretsen med. Just detta speciella förhållande att statens provningsanstalt har vuxit ihop med sin kundkrets gör att man borde tänka sig för flera gånger, innan man kastar ut verket från Stockholm. Provningsanstalten består av en administrativ kärna och ett filialsystem. Kärnans uppgift är — förutom att administrera verksamheten — att hålla den viktiga och nödvändiga kontakten med andra verk, inte minst då med det blivande konsumentverket. Provningsanstalten kan mycket väl tillgodose kraven på utlokalisering när det gäller filialdelarna, men jag tycker det är litet obetänksamt, inte minst från ekonomisk synpunkt, att flytta på kärnan och dessutom göra det just nu. Vi upplever nämligen nu, inte minst inom den mekaniska verkstadsindustrin — som är en stor kund till provningsanstalten — en intensiv produktutvecklingsperiod, där produkter skapas, föds, lever och dör inom loppet av mycket korta tidsrymder än tidigare. Det här betyder att helt andra krav ställs inte bara på utveckling och produktion utan kanske framför allt på kontroll och testning av produkten. Man kunde därför knappast ha valt en olyckligare tidpunkt att komma med förslaget om SP:s utlokalisering än just nu. Vad den organisationen i dag behöver är uppbackning, stöd och arbetsråd, inte bara för sin egen skull utan för de många som utnyttjar provningsanstaltens tjänster. När vi hade näringsutskottshearing i denna fråga nämndes det bl.a. att provningsanstalten mer eller mindre varit på väg åt något håll i tio år. Sådant ger inte den arbetsro som behövs. En annan sak: Om man nu tvingas utlokalisera provningsanstalten, är då Borås, som ligger en timmes väg från Chalmers, den lyckligaste lösningen? Vore inte någon ort mitt emellan Göteborg och Stockholm vettigare, och då en ort där man har teknisk förankring?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

Herr talman! Det är riktigt att det här ämnet togs upp den 26 maj i fjol när propositionen 29 behandlades. Det gällde 30-40 utlokaliseringsalternativ. Nu var jag själv borta vid det tillfället, men jag erkänner gärna att jag säkerligen inte på grundval av vad man då visste hade tagit upp någonting speciellt. Men det var kanske inte så underligt, därför att vid det tillfället var det även svårt att få besked från provningsanstalten. Man tillsatte i den vevan en ny verkschef, man tillsatte en ny kanslichef — platsen var vakant — och dessutom hade SACO-konflikten, som slutade i mitten på mars, medfört att man låg efter med en hel del arbete. Även om riksdagsmännen hade velat, hade det inte gått att få fram den information som i dag finns. Jag tycker att herr Börjesson i Glömminge gör det lätt för sig när han beskriver provningsanstaltens arbetsrutiner som om den arbetade som en sluten enhet och arbetade med någon motpart. Så går det inte till, herr Börjesson. Provningsanstalten är som spindeln i ett nät, och petar man bort spindeln så ramlar nätet ihop. Vid exempelvis utprovning av akustiska provningsmetoder samarbetar man med andra institut. Utöver just de företag man arbetar åt, kopplar man in t.ex. Karolinska sjukhuset för att klara ut mänskliga beteendeoch reaktionsmönster. Man är liksom en katalysator som kopplar ihop olika instituts kunskaper på ett visst område. Detsamma gäller de företag som provningsanstalten arbetar åt. Dessa företag har ofta ersatt sin egen kontrollfunktion med att få service från provningsanstalten. Det är inte så enkelt att flytta bort en institution som har sådana uppgifter. Den personal som man vill flytta till Borås flyttar dessutom inte, därför att den nu känner för stor osäkerhet.

Herr talman! Beträffande det ekonomiskt försvarliga i att bygga ut Ranstad är sakkunniga oense. Det behövs därför fortsatta utredningar. På moderat håll är vi införstådda med detta. Vi kräver en noggrannare uppföljning och en snabbare rapportering än vad propositionen räknar med. Det är stora värden som står på spel både för bygden, för de anställda och för landets skattebetalare. Den dåliga information som just demonstrerats i Uddcombärendet borde ge anledning till att stödja ett sådant krav och inte acceptera majoritetens ointresserade och oengagerade uttalande att det är osannolikt att endast ett års utvecklingsarbete skulle kunna ge bedömningsunderlag. När kursen är vansklig måste det vara bättre med en tidig kontroll och eventuellt en kontrollstation för mycket än en för litet.